Herr talman! Jag hade inte precis väntat att jag vid denna sena timme återigen skulle behöva ta fram hela raden av argument som jag hade anledning och möjlighet att framföra när vi började debatten kl. 9 i morse. Jag trodde att herr Rask möjligen hade lyssnat till vad jag då sade. Jag trodde att herr Rask också möjligen hade lyssnat på vad jag anförde i utskottet. Men så tycks dess värre inte vara fallet, och jag tvingas alltså att vid den här sena timmen försöka friska upp det eventuella minnet hos herr Rask om vad jag har sagt såväl i dag som i utskottet. Detta som herr Rask har anfört mot centern och mot mig grundas först och främst på att vi skulle sakna sakargument. Det är tröttsamt, herr talman, att få höra det av talare efter talare från det socialdemokratiska lägret. Jag trodde faktiskt att herr Rask skulle bespara oss det där idisslandet om att ”sakargument är det bara vi som begriper på vår sida, det är bara vi som har ansvar när det gäller att värdera experterna på rätt sätt” etc. När experterna säger någonting helt annat än vad herr Rask tror på, då är de charlataner eller också är de fantaster. Någon sade till mig häromdagen i en debatt att ”vad ni stöder er på är amerikanska advokater och ryska politruker”. Det är på den nivån man håller sig när man skall försöka nedvärdera våra sakargument. Herr Rask! Vi har precis lika stor rätt att bli trodda på vårt uppsåt och när det gäller vår värdering av de argument som vi har fått av experter från olika håll som vad herr Rask och hans vänner har. Vi förbehåller oss rätten att dra de slutsatser som våra värderingar leder till. Och de leder till vad vi har anfört i dag i den här debatten, nämligen att vi kan klara energiförsörjningen utan kärnkraft om så skulle vara nödvändigt. Men vi har godkänt fem kärnkraftsaggregat tills det kan bevisas att de när det gäller avfallsrisker och annat är ofarliga. Även en spontan och ostyrd utveckling medför att ökningstakten för energiförbrukningen går ned till 3 96. Och det är rörande när herr Rask går in på min ställning som direktör i Svensk Industriförening. Jag kan tala om för herr Rask att jag och mina vänner har prövat saken mycket noggrant där och även i centerns företagarråd, och vi är helt eniga om vår linje. Det är nämligen bl.a. så att underleverantörerna, som ju småindustrin i stor utsträckning består av, kommer att få mycket. mycket mera jobb med vårt program, när vi satsar på alternativa energikällor och framför allt på investeringar i hushållen, än vad de kommer att få med herr Rasks satsning på storindustrin, på ASEA och liknande företag med sitt kärnkraftsprogram.
Herr talman! Det är väl en felaktig bild herr Sjönell ger av den debatt som förts sedan kl. 9 i morse. Jag lyssnade mycket noga på det halvtimmeslånga inlägg som herr Sjönell började debatten med. Och om herr Sjönell vid det här tillfället är trött, så kan jag inte hjälpa det. Jag har kommit på trettionionde plats på talarlistan, och det gör att jag inte fått tillfälle att ställa dessa frågor tidigare. Men även om denna sak har prövats dels i Svensk Industriförening. dels i centerns företagarråd så är jag inte riktigt säker när det gäller det uttalande som herr Sjönell nu gjorde. Jag har nämligen träffat personer som tillhör Svensk Industriförening som inte delar vare sig herr Sjönells eller centerns uppfattning i fråga om energiförsörjningen under den tioårsperiod som vi står inför. Vidare vill jag understryka vad jag sade i mitt inlägg: Ni klarar inte energiförsörjningen fram till 1985 med fem kärnreaktorer, utan alternativet är en betydlig ökning av oljeimporten. Och då frågar jag: Är ni beredda att ta denna ökning av oljeimporten för att klara det energibehov som framför allt industrin har?
Herr talman! Jag undrar om det är så särskilt originellt att man i en stor organisation har olika åsikter i väsentliga frågor. Det vore ganska skrämmande om samtliga medlemmar i Svensk Industriförening skulle ha exakt samma åsikt som jag. Det vore lika skrämmande om alla medlemmar i Landsorganisationen skulle ha samma åsikt som Gunnar Nilsson eller någon av hans medbröder om t.ex. gårdagens Siforapport. Det är bara en mycket nyttig och god utveckling i en organisation när man kan låta åsikterna brytas mot varandra. De som jag har talat med delar min uppfattning, och det får herr Rask nöja sig med. Dessutom vill jag framhålla att vi anvisar mottryckskraftssatsning. Och STAL-LAVAL har just i dag kommit med en broschyr där man visar att mottryckskraften kan byggas ut med 4 000 MWh timmar, vilket man konstaterar ger mer energi än fem kärnkraftsreaktorer. Redan där har herr Rask svar på frågan hur vi skall kunna klara ökningen utan att bygga åtskilligt fler kärnreaktorer än dessa fem. Borschyren visar vidare att mottryckskraftsutbyggnaden kan betyda ungefär dubbelt så mycket energi som vattenkraften ger. Det är ytterligare svar på herr Rasks fråga. När det gäller oljeförbrukningen vill jag slutligen säga: Vi förbrukar inte ett enda gram mer olja enligt vårt program än vad socialdemokraterna gör enligt sitt. Vi förutsätter heller inte någon ökad import. Vårt program räcker gott och väl för den nödvändiga energiförsörjningen, för den nödvändiga elproduktionen och för en måttlig ökning av bådadera.
Herr talman! Med fem kärnreaktorer måste det ske en ökad oljeimport, om ni skall klara energiförsörjningen fram till 1985. Det säger åtminstone energiprognosutredningen. I detta fall har herr Sjönell fel. Det är inte så väldigt originellt att man har olika åsikter i en organisation - det kan jag hålla med herr Sjönell om. Men jag ifrågasätter om huvuddelen av medlemmarna i Svensk Industriförening och t.o.m. ledamöterna av centerns företagarråd har samma uppfattning som herr Sjönell i det här fallet.

Herr talman! Vid början av detta riksmöte väckte jag tillsammans med några partikamrater en motion med anledning av propositionen 1975:2 med förslag om tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1974/75. Motionen väcktes med anledning av det förslag som handelsministern i nämnda proposition lade fram avseende bildandet av ett statligt inköpsbolag för olja och oljeprodukter. Nu har vi motionärer hamnat i den situationen att den proposition som vi ursprungligen hängde upp vår motion på har återkallats av regeringen, beroende på att ett statligt oljehandelsföretag nu håller på att bildas inom Statsföretag AB. Men näringsutskottet har ändå haft vänligheten att till en del behandla vår motion i samband med utskottets betänkande nr 30. I årets budgetproposition erinrar finansministern om att den nödvändiga anpassningen av vår ekonomi till de nya höga oljepriserna har avsevärt försvårats på grund av vårt lands stora beroende av importerad olja. Som framhållits tidigare är 75 96 av vårt lands totala energikonsumtion baserad på olja. I sin tur har detta inneburit att vår samhällsekonomi har utsatts för en ökad belastning på ca 8 miljarder kronor till följd av de kraftigt stegrade oljepriserna. Detta vårt stora oljeberoende gör också att vi blir mycket sårbara i samband med oljekriser av olika slag, i synnerhet som oljan under senare tid har kommit att användas som ett politiskt vapen vid internationella konflikter. Även om vi vet att stora insatser nu kommer att göras för att vi skall bli mindre oljeberoende —- genom satsningar på alternativa energikällor, hushållning med energin och omfattande besparingskampanjer — får vi ändå för lång tid framöver räkna med oljan som en grundläggande faktor för vår energiförsörjning. Det viktigaste i den här problematiken är emellertid, som jag ser det, att så långt möjligt göra oss oberoende av de multinationella oljebolagens dominerande inflytande på oljemarknaden. Att fortsättningsvis lita till dessa bolags möjligheter och intresse av att förse oss med den olja vi behöver kan enligt vår mening inte vara en realistisk politik. I den takt som de oljeproducerande länderna själva befriar sig från de internationella bolagen och nationaliserar sin oljeindustri ökar ju också våra möjligheter att genom direktavtal med dessa länders regeringar försäkra oss om kontinuerliga oljeleveranser. Som motionärer har vi anledning att hälsa med tillfredsställelse det faktum att det inom Statsföretagsgruppen nu bildas ett oljehandelsbolag med uppgift att svara för statens kommersiella intressen på oljeområdet. Eftersom detta sker inom Statsföretag och finansieringen också sköts den vägen finns det, som industriministern framhåller i propositionen, ingen anledning för riksdagen att ta något särskilt ställningstagande härvidlag. Det är emellertid viktigt att det statliga oljebolaget ges sådana resurser att det på ett effektivt sätt kan konkurrera med de multinationella oljebolagen och därigenom göra oss mindre beroende av dessa bolag. Det är vår förhoppning att så skall bli fallet och staten på det sättet skaffar sig et fastare grepp över vår oljeförsörjning. I motionen 543 vid förra årets riksdag föreslog vi inrättandet av ett särskilt energiverk, som skulle få i uppdrag att samordna alla statliga insatser vad gäller vår energiförsörjning. F. n. handläggs dessa frågor av flera departement och statliga myndigheter. Även i årets motion har vi tagit upp detta problem och hänvisar bl.a. till det remissvar från LO, som herr Adamsson tidigare hänvisade till, och där LO starkt understryker nödvändigheten av en samordning mellan olika departement som handlägger frågor rörande energihushållningen. Näringsutskottet säger i sitt föreliggande betänkande att man delar vår uppfattning men finner det samtidigt självklart att regeringen eftersträvar att finna arbetsformer som tillgodoser detta samordningsbehov. Någon åtgärd från utskottets sida finner utskottet inte motiverad. Ja, är detta självklart så är det väl självklart. Det är möjligt att vi har oroat oss i onödan på denna punkt. Men jag kan inte underlåta att peka på att det förhållandet att handelsministern drog tillbaka propositionen angående inrättande av ett statligt oljebolag — eftersom denna fråga lösts i annan ordning inom Statsföretag — tyder på att det kan finnas behov av en bättre samordning. Jag skulle även, herr talman, vilja beröra en fråga som herr Blomkvist tidigare har tagit upp. Det är en mycket viktig fråga i detta sammanhang. Jag tänker på Ranstadsverket vid Billingen. Sedan slutet av 1950-talet har de stora urantillgångarna i Billingeskiffern studerats av AB Atomenergi. I det sammanhanget har bolaget utarbetat en egen teknik för utvinningen. Denna uranfyndighet är en av de största i världen. F. n. sysselsätts 70 personer vid Ranstadsverket. De senaste åren har man arbetat med processförbättringar, avfallshantering och framför allt miljövård. Nu har man kommit därhän att Atomenergi, LKAB och Vattenfall träffat en överenskommelse som syftar till att snarast möjligt förverkliga en exploatering i stor skala vid Ranstadsverket. I det sammanhanget har LKAB åtagit sig att med hjälp av den nuvarande, mycket kunniga personalen i Ranstad ansvara för den fortsatta tekniska projekteringen. Denna projektering skulle syfta till att bygga ut Ranstadsverket för en årsproduktion av ca 1300 ton uran. Som Arne Blomkvist tidigare framhållit blir det fråga om betydande sysselsättningstillfällen, om dessa planer skulle realiseras. Jag säger om de skulle realiseras. Något beslut har. som industriministern tidigare framhållit, inte fattats. Centerpartiet och vpk har yrkat avslag på förslaget om ett lån på 15 milj.kr. till LKAB för fortsatt projektering av Ranstadsgruvan. Som skaraborgare känner jag mig synnerligen konfunderad över detta ställningstagande. Jag tycker att det är beklagligt om våra centerpartistiska vänner på Skaraborgsbänken fullföljer det ställningstagandet till projek teringen av Ranstadsgruvan. Det är ju inte bara fråga om uran, såsom här har framhållits. Det är många andra viktiga råvaror som kan tas fram här. När man går igenom den rapport som LKAB avgivit i sammanhanget finner man att det på sikt kan bli så att de andra råvarorna blir viktigare än just uranen. Men centerpartisterna har nu tagit ställning emot kärnkraften, och i konsekvens därmed säger man också nej till ett lån till LKAB för denna projektering. Vid varje tidigare förändring av försöksdriften som medfört neddragning av sysselsättningen vid Ranstadsverket har inte minst centerns representanter stått upp och klagat över de konsekvenser som detta fått såväl för de anställda vid Ranstadsverket som för bygden i övrigt. Över huvud taget har vi i åratal fått höra att staten gjort för litet i Skaraborgs län, inte minst då det gällt sysselsättningen. Nu yppar sig här en möjlighet till industrietablering som kan komma att ge jobb till ett tusental människor om den realiseras. Då säger centerpartiet nej. Man vill inte ens vara med om att sakligt pröva om den här möjligheten är tänkbar. Osett och utan närmare granskning avvisar man således ett betydande sysselsättningsobjekt som dessutom kan komma att ha avgörande betydelse för hela vårt lands energiförsörjning på sikt. Herr talman! Det är många som tidigare har sagt att centerns energipolitik är ett hot mot sysselsättningen. Hemma i vårt län kan vi verkligen komma att få uppleva detta om centern på den här punkten skulle få sin vilja igenom. Jag har i andra sammanhang erinrat om det förhå!landet, och jag vill även göra det här i kammaren, att centerpartiet i förra årets valrörelse lovade 100 000 nya jobb i landet. Nu säger man nej till möjligheten att ordna 1000 nya jobb i Skaraborgs län.

Herr talman! I det förslag som regeringen lagt fram beträffande den framtida energipolitiken finns också ett uppdrag till LKAB att projektera en utbyggnad av Ranstadsverket för produktion av ca 1300 ton uran per år. Näringsutskottets majoritet tillstyrker förslaget om ett lån på 15 milj.kr. för detta ändamål. Från centerpartiets sida har i motionen 2030 yrkats avslag på förslaget. Vi gör det mot bakgrund av partiets principiella inställning när det gäller vidare utbyggnad av kärnkraften. Jag har ingen anledning att vid denna tidpunkt i debatten gå in närmare på dessa principiella ställningstaganden. De har presenterats tidigare i debatten i dag. Ur centerpartiets synpunkt föreligger ingen behov av ett utbyggt Ranstadsverk. Detta skulle enligt propositionen och LKAB:s uttalande komma till stånd för att långsiktigt säkerställa uranförsörjningen till svenska kärnkraftverk. Då bygger man självfallet på det beslut som riksdagen kan förväntas fatta, nämligen att antalet aggregat som skall försörjas med uran är 13 stycken. Valet av produktionsnivå har tydligen skett från den utgångspunkten att den täcker huvudparten av uranbehovet för 13 aggregat. Något tek niskt eller ekonomiskt skäl för att just produktionen av I 275 ton uran per år skulle vara den riktiga nivån för verket har inte presenterats. Av den information som lämnats om projekt Ranstad 75 framgår att man nu koncentrerar sig på en brytningstid av 25 år. Industriministern sade tidigare i debatten att vi har egna tillgångar av uran i Billingen och att dessa skulle räcka i 250 år med nuvarande behov av uran. Herr Blomkvist har också angivit detta tal. Ur lokal synpunkt är detta ett intressant konstaterande, eftersom ett verk för 25 års brytning kommer att medföra mycket stora miljöpåverkningar. Förändringar av landskapsbilden, kulturlandskapen, vattenoch luftutsläpp m.m. är effekter man får av utbyggnaden. En mycket stor lokal opinion växer nu fram mot ett utbyggt Ranstadsverk. Ur perspektivet brytning under 200 år blir miljöaspekterna däremot gigantiska, eftersom de då kommer att beröra inte bara hela Billingen utan också Falbygden, totalt en yta på ca 500 km”. Vi kan alltså i förlängningen av den debatt som förts i dag se detta miljöhot mot vårt län. Koncentrerat kan miljöpåverkan av projektet redovisas enligt följande. För produktion av I 275 ton uran per år erfordras brytning av 6 miljoner ton skiffer. Underjordsgruvan kommer att bli en av världens största. Från uranutvinningen kommer man att få en fast återstod, lakresten. Den kommer i det första skedet jag talade om, ett 25 års perspektiv, att läggas i upplag på det utbrytna dagbrottsområdet. Man skapar ett platåformat berg med en yta på ca 4 km" och en höjd på mellan 30 och 40 m. Den slamformiga restprodukten skall lagras under jord. Vi vet i dag ingenting om de effekter som detta kan ha på vattenföring och annat. En brytning under jord i perspektivet 25 år berör vidare 20 km? under Billingen. När det gäller luftföroreningarna kan nämnas att det planeras en svavelsyratillverkning som beräknas ge ett ökat utsläpp av svaveldioxid. Andra utsläpp kommer från processanläggningar, och från skiffer och kalkberedning kommer damm. Avluftning från gruvområdet kommer också att medföra luftföroreningar. Man har ett betydande behov av processvatten, och bullerproblem kommer också in i bilden när man diskuterar miljön. Utöver vår principiella inställning till kärnkraften kan vi alltså peka på stora problem när det gäller miljön i området. Herr Blomkvist och herr Jansson tog upp frågan om sysselsättningen. Drygt 800 behöver anställas i ett utbyggt verk. Under byggnadstiden behövs som mest ca 1 000 anläggningsarbetare. Investeringskostnaderna beräknas till ca 1,5 miljarder kronor. Jag noterar att man betraktar den verksamhet som har bedrivits vid verket sedan slutet av 1950-talet som ett studium, ett utvecklingsoch försöksarbete. Vi som arbetade vid anläggningen från slutet av 1950-talet fram till 1967, då driften begränsades, uppfattade det inte som att vi sysslade med en studieoch utvecklingsverksamhet utan med ett realistiskt projekt. Jag tror inte heller att riksdagen då tänkte sig att man byggde en anläggning till den investeringskostnaden för att bara ha den som en försöksoch studieanläggning. När det gäller sysselsättningen i Skaraborgs län har centerns ledamöter på Skaraborgsbänken i motion till årets riksmöte framhållit behovet av ökade insatser för att differentiera näringslivet. Gunilla André har understrukit dessa synpunkter både i remissdebatten och senare i samband med den regionalpolitiska diskussionen här i kammaren. Det råder i länet obalans mellan å ena sidan tillverkningsindustri eller den traditionellt industriella sektorn och å andra sidan tjänsteoch servicesektorn. Föreliggande projekt bidrar till att förstärka den obalans som redan råder. I och för sig innebär vårt ställningstagande inte att vi säger nej till sysselsättningstillfällen i Skaraborgs län. Mot regeringens förslag ställer centerpartiet, som vår partiordförande tidigare har framhållit i debatten, ett alternativ som innebär investeringar för hushållning med energi och för utnyttjande av alternativa energikällor. Det frigjorda investeringskapitalet kommer vid annan användning att ge högre sysselsättning. Självfallet omfattar detta också dem som i dag är sysselsatta i Ranstadsverket. Med anledning av herr Janssons uttalande att vårt ställningstagande i denna fråga skulle vara ett hot mot sysselsättningen vill jag säga att vi är beredda att pröva alla förslag till sysselsättningstillfällen som vi finner angelägna för vårt län. De principiella synpunkter vi har på kärnkraftsproblematiken gör emellertid att vi inte kan ta ställning för en utbyggnad av Ranstadsverket.

Herr talman! Varje industrietablering medför miljöpåverkan — därom kan vi alla vara överens. Jag sade tidigare att den försöksverksamhet som har bedrivits vid Ranstad under de senaste åren i stor utsträckning har gått ut på att behandla just miljöfrågorna. De redovisningar vi fått tyder på att man har goda möjligheter att klara miljön. Här gäller också den ordningen att miljökostnaden från början får räknas in i projektet såsom en kostnad för anläggningen som sådan. Det är en avsevärd fördel att man kan starta en projektering på det sättet. Herr Kindbom nämnde svaveldioxid. Jag kan nämna att man beräknar att det blir ca 5 tons utsläpp per dygn från ett fullt utbyggt Ranstadsverk. Det skall jämföras med utsläppet på ca 11 ton per dygn från en enda fabrik i Mariestad, nämligen Katrinefors Pappersbruk. Det är litet galet att anföra miljöaspekten just i fallet Ranstad. Man kommer här att satsa mycket hårt för att klara de miljöpolitiska aspekterna. Herr Kindbom säger vidare att centern har redovisat andra vägar för att klara sysselsättningen. Det skulle vara intressant att få veta vilket projekt herr Kindbom kan redovisa som skulle ge Skaraborgs län de sysselsättningstillfällen som det här är fråga om. Det går inte att tala i allmänna ordalag och säga att man har möjligheter att satsa på andra ting. Här gäller det sysselsättningen i Skaraborgs län. Kan herr Kindbom tala om för oss vad vi får i stället om han nu har bestämt sig för att, huvudsakligen av principiella skäl, säga nej till Ranstadsprojektet.

Herr talman! Vi har goda möjligheter att klara miljön, säger herr Jansson. Det finns emellertid i det här sammanhanget miljövärden som man inte kan klara från påverkan hur man än försöker. Jobbar man vidare i det perspektiv som både industriministern och herr Blomkvist tidigare anfört, nämligen på 200 års sikt, ger man sig på hela det värdefulla kulturlandskap som vi har i Falbygden. Det jag redovisade av de miljöförstörande faktorerna har jag hämtat direkt ur projektets egen broschyr, där man redovisar dessa fakta. Eftersom man där räknat upp dessa problem, ville jag här inte göra några avsteg utan tog med dem alla i min redovisning. När det gäller svaveldioxiden har man alltså ett större utsläpp från KF:s fabrik Katrinefors i Mariestad. För denna fabrik föreligger emellertid en koncessionsansökan i syfte att förbättra miljön. Jag kan inte finna att det kan vara rimligt att här göra en sådan jämförelse och åberopa en dålig miljö som man vill förbättra. De utsläpp som kommer till här är alltså ett tillskott till de totala utsläppen. Då det gäller sysselsättningsfrågan och andra vägar att lösa den vill jag bara erinra om inrikesutskottets betänkande nr 7 i år, där man redovisar lokaliseringsstödet från den 1 juli 1965 till den 31 december 1974. Skaraborgs län har fått ett totalt stöd på 16 miljoner i form av lån som har gett en faktisk sysselsättningsökning med 261 anställda mot beräknat 278. Där har man alltså fått ut en fjärdedel av antalet sysselsatta för en hundradel av kostnaden i investeringshänseende. Det finns alltså, herr Jansson, andra vägar att lösa sysselsättningsfrågorna.
Herr talman! Vi är mycket tacksamma för det lokaliseringsstöd som har utgått till Skaraborgs län. Det har gett en del arbetstillfällen, och det är ganska bra att man för en gångs skull får en redovisning från borgerligt håll på den punkten. Det brukar man oftast få klara själv i olika sammanhang. Men nu efterlyste jag, herr Kindbom, en konkret satsning — inte allmänna ordalag om lokaliseringsstöd - motsvarande den som ett utbyggt Ranstadsverk skulle innebära. Det är detta som jag vill att herr Kindbom skall redovisa i stället för Ranstadsprojektet som kan bli verklighet för Skaraborgs län. Jag erinrar mig, herr talman, en debatt vid en lika sen timme som denna den 9 december 1971, då jag hade ställt en interpellation till industriministern beträffande utvinning av uran i Ranstad. Då var det aktuellt att eventuellt lägga ned verket och stoppa det i malpåse. Vid det tillfället fick vi ett lugnande besked av industriministern, och arbetet på Ranstadsverket har ju drivits vidare även om det vari i bantad form. I den debatten deltog herr Börjesson i Falköping — tyvärr är han inte här i kväll. Han stod då upp och pläderade för nödvändigheten av att se till att inte sysselsättningen i Ranstad gick ned. Han ansåg det också vara nödvändigt att få den verksamheten utbyggd. Han hade en stark känsla för de anställda i Ranstad. Får jag fråga herr Kindbom: Är den känslan borta för dem som nu är anställda i Ranstad? Om det inte blir någon utbyggnad, herr Kindbom, blir alternativet såvitt jag förstår driftstopp och malpåse. Det skulle vara intressant att få veta vad som hänt inom länscentern när det gäller just känslan för de anställda vid Ranstadsverket. 1971 var känslan från centerns sida mycket stark.
Herr talman! Till det senaste vill jag säga att känslan för de anställda säkerligen inte har förändrats. Jag är väl medveten om den diskussion som fördes 1971. Det var då fråga om att dra ner verksamheten i ett sysselsättningsläge som var besvärande. Därför kanske det var motiverat att oron då var ännu större än i nuläget. Som jag sade i mitt huvudanförande är vi beredda att genom investeringar i energisparande åtgärder och investeringar för alternativ osv. pröva möjligheterna att skapa ökad sysselsättning även för vårt läns vidkommande.

Herr talman! Väsentliga delar av civilutskottets betänkande nr 28 gäller avvägningsfrågor mellan behovet av att utnyttja vattenkraften för elproduktion och behovet av att begränsa exploateringen med hänsyn till naturvårdsoch andra intressen. Betänkandet behandlar olika älvsträckor som eventuellt skall undantas från slutlig tillåtlighetsprövning enligt vattenlagen. Allmänt kan man möjligen ställa frågan, hur långt det är riksdagens uppgift att mereller mindrei detalj gå in på den här formen av planering och ange konkreta älvsträckor där tillåtlighetsprövning enligt vattenlagen skall ske och där sådan inte skall ske. Skulle ingående konkreta beslutsfattanden börja tillämpas på olika områden av förvaltningen, kan det få konsekvenser som blir svåra att överblicka, och jag tror att de kan komma i konflikt med den uppgiftsfördelhing som regeringsformen anger mellan riksdagen å ena sidan och regering och förvaltningsmyndigheter å andra sidan. I sakfrågan godtar nu utskottsbetänkandet att ett projekt som i den Sehlstedtska utredniagen har klassats som 0 eller 1 kan överlåtas till tillåtlighetsprövning enligt vattenlagen i sedvanlig ordning. Man gör dock undantag för bl.a. en älvsträcka i nedre delen av Ljungan, Viforsen, och biträder därmed ett motionsyrkande att den forsen nu skall undantas. Frågan skulle därmed inte komma att prövas förrän 1978 i samband med väntat förslag om energihushållningen under den senare delen av 1980-talet.

Det är, herr talman, ett klarläggande från utskottsmajoritetens sida som är betydelsefullt, inte minst därför att de utbyggnadsplaner som föreligger för Viforsen är annorlunda och ur naturvårdssynpunkt mindre ingripande än de som förelåg vid tiden för den Sehlstedtska utredningen och som kanske också varit underlag för de aktuella motionsyrkandena. En utbyggnad av Viforsen ger ett icke oväsentligt energitillskott och den ger också under ett antal år sysselsättning för ett hundratal personer i ett lågsysselsatt län. Jag har, herr talman, funnit väsentligt att notera detta uttalande. Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets betänkande beträffande punkten 25.

Herr talman! Med herr talmannens tillstånd skall jag be att få läsa upp samtliga tre interpellationssvar i ett sammanhang.

På grund av frågornas natur är det nödvändigt att jag nämner något om den tekniska bakgrunden. Beskrivningen hänför sig till de reaktorer som är aktuella för svenska förhållanden. Vid den energialstrande kärn klyvningsprocessen bildas radioaktiva ämnen, dels s.k. klyvningsprodukter, dels s.k. transuraner av vilka den viktigaste är plutonium. Processen äger rum i reaktorns bränsleelement som är uppbyggda av uranoxid i keramisk form omgivna av ett metallhölje bestående av en zirkoniumlegering. Efter utbränningen i reaktorn tas bränsleelementen ut och förvaras till en början i en vattenbassäng i anslutning till reaktorn. De kortlivade radioaktiva produkterna klingar då av och radioaktiviteten och värmeutvecklingen från bränslet minskar, till en början hastigt men senare i en långsammare takt som bestäms av de kvarvarande radioaktiva produkternas livslängd. Från lagringsbassängen intill reaktorn transporteras de använda bränsleelementen sedan till en upparbetningsanläggning. Transporten sker i tunga väl strålskärmade behållare som konstruerats att motstå kraftiga mekaniska och termiska påkänningar enligt regler som utfärdats av det internationella atomenergiorganet . Vid upparbetningsanläggningen lastas behållarna ur och bränsleelementen förvaras i särskilda vattenfyllda lagringsbassänger vid anläggningen tills de kan börja upparbetas. Vid upparbetningen som är en mekanisk och kemisk behandling skiljs det kvarvarande uranet och det nybildade plutoniet från klyvningsprodukterna. De senare bildar det högaktiva avfallet. Det högaktiva avfallet förvaras i flytande form i kylda tankar av rostfritt stål vid de nuvarande upparbetningsanläggningarna i Västeuropa. Vid en senare tidpunkt kommer avfallet att föras över till fast form. Innan jag övergår till herr Granstedts frågor vill jag påpeka att en del av frågorna hör till det område som nu håller på att utredas av utredningen om radioaktivt avfall, AKA-utredningen. Vissa av dem har belysts i utredningens lägesrapport, som lades fram i juni förra året. Frågorna kring det högaktiva åvfallet från kärnkraftverken är emellertid så viktiga att jag här vill ge ett utförligt svar till herr Granstedt på de punkter detta är möjligt i avvaktan på utredningens slutliga betänkande. Jag vill emellertid understryka att flera av frågorna också berörts ganska ingående i propositionen 30 år 1975 om energihushållningen m.m. F.n. är fyra kärnkraftsaggregat i drift, varav två i Oskarshamn och två i Ringhals. Byte av bränsle har hittills skett bara vid ett av aggregaten i Oskarshamn. Det uttagna bränslet har under ett antal månader lagrats vid stationen. Merparten av detta bränsle har nu transporterats till Windscale i England där det kommer att upparbetas. Totalt omfattar transporten tjugofyra bränsleelement. Ännu så länge har inget bränsle från de nuvarande svenska kärnkraftverken upparbetats. Den principiella överenskommelse som Svensk kärnbränsleförsörjning AB träffat med upparbetningsföretaget United Reprocessors avser tiden fram till mitten av 1980-talet. Detaljförhandlingar pågår f. n. Företaget är berett att förhandla om att upparbeta svenskt använt kärnbränsle även efter denna tidpunkt. Det finns anledning att redan nu och i god tid även överväga frågan om en svensk upparbetningsanläggning fr.o.m. senare delen av 1980-talet. Förutsättningarna för en svensk anläggning undersöks av AKA-utredningen. Jag vill emellertid i detta sammanhang påpeka att viss valfrihet föreligger beträffande tidpunkten när ny upparbetningskapacitet måste komma till stånd. Det går enligt vad jag har inhämtat bra att lagra det använda bränslet under ett antal år innan upparbetningen sker. Denna lagring kan ske antingen i direkt anslutning till den aktuella kärnkraftstationen eller intill upparbetningsanläggningen eller också på annan plats. Den sistnämnda möjligheten innebär emellertid extra transporter. De förhållanden som jag har beskrivit för. upparbetning av använt reaktorbränsle från de svenska kärnkraftverken för tiden efter år 1985 gäller också för de två nya kärnkraftsaggregat som föreslås i propositionen 30 år 1975. Dessa kommer nämligen inte att leverera något använt kärnbränsle förrän efter denna tidpunkt. United Reprocessors representerar f.n. upparbetningsanläggningar i Frankrike och Storbritannien. Det är här fråga om stora anläggningar. Särskilt den engelska anläggningen har en mycket hög kapacitet. Den har angivits till 2 000-2 500 ton bränsle per år. Båda anläggningarna är ursprungligen byggda för att ta hand om använt bränsle från de gaskylda kärnreaktorer som ännu så länge bildar basen för kärnkraftsproduktionen i de båda länderna. För att göra det möjligt att även behandla bränsle av den typ som kommer från de svenska kärnkraftverken, s.k. oxidbränsle, har den engelska anläggningen försetts med extra förbehandlingssteg, och ett sådant byggs också för den franska anläggningen. Kapaciteten för oxidbränsle beräknas för vardera anläggningen till ca 700 ton per år. Som jämförelse kan nämnas, att den transport av använt bränsle som nu har skett från Simpevarp till anläggningen i Windscale omfattar ca 4,5 ton. Den engelska anläggningen för oxidbränsle har nyligen tagits ur drift för reparation, och jag kan för dagen inte säga hur lång tid denna kommer att ta. Den franska anläggningen beräknas kunna börja upparbeta oxidbränsle under år 1976. I den överenskommelse som träffats mellan Kärnbränslebolaget och United Reprocessors ingår inget åtagande för upparbetningsföretaget att ta det slutliga ansvaret för lagring av det högaktiva avfallet från upparbetningen. Hur denna fråga skall lösas blir bl.a. beroende av myndigheternas ställningstagande i resp. land. Av flera skäl är det angeläget att vi i Sverige har en plan klar för det slutgiltiga omhändertagandet av avfallet, som kan inträffa under senare delen av 1980-talet. En sådan plan kommer att läggas fram av AKA-utredningen. Frågan om plutonium, i någon större utsträckning, kommer att följa med det högaktiva avfallet och sålunda behöva långtidslagras utreds, enligt vad jag inhämtat, tillsammans med vissa hithörande problem av AKA-utredningen. Jag är därför inte beredd att nu diskutera detta. Det är dock uppenbart att det finns skäl som talar både för och emot ett långtgående avskiljande av plutonium från det högaktiva avfallet. Herr talman! Herr Adamsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ur allmän energipolitisk synpunkt och som ett led i - Nr 92 den aktiva oljepolitiken möjliggöra en närmare samverkan mellan stat Tisdagen den liga, kommunala och privata intressen och i övrigt skapa förutsättningar 27 maj 1975 och framlägga konkreta förslag beträffande introduktion av naturgas i Sverige. Energihushåll Naturgasen skiljer sig i väsentliga hänseenden från andra energislag. ningen, m.m. Transport och distribution sker i regel genom rörledningar som kräver stora investeringar. Förhållandet mellan säljare och köpare regleras genom Om hanteringen av långtidsavtal för 10 till 20 år. Det finns ingen världsmarknad för naturgas radioaktivt avfall, som för olja eller kol. Även om utvecklingen går mot fartygstransporter m.m. av kondenserad gas — s.k. LNG — krävs dyrbara anläggningar, som skapar stor bundenhet mellan leverantör och kund. När vi diskuterar möjligheterna att föra in naturgas i Sverige måste vi komma ihåg att marknadsförutsättningarna allmänt sett är dåliga. Den svenska energimarknaden är relativt liten och geografiskt spridd. Detta innebär höga transportoch distributionskostnader. Vidare är den del av marknaden som har den högsta betalningsförmågan, dvs. hushållen, inriktad på användning av el. Naturgasen skulle därför i Sverige få användas främst av kommuner och storindustrin i stället för tjock eldningsolja, som ju är ett relativt billigt bränsle. Detta ger förklaringen till att de försök som hittills gjorts för att introducera naturgas i Sverige inte lett till resultat. Säljarna av gasen har funnit att de kan få ut högre priser på annat håll. Svenska köpare har inte funnit det rimligt att betala den merkostnad i förhållande till andra bränslen som skulle ha behövts för att konkurrera med utländska köpare. Det har alltså varit starka ekonomiska faktorer — och inte några försuttna tillfällen — som gjort att naturgas inte kommit till användning i Sverige. Kommer läget att förändras under de närmaste åren? Erfarenheterna från oljekrisen 1973/74 har visat nackdelarna med vårt höga oljeberoende. Även om naturgasen rent prismässigt kommer att följa oljan — och i vårt land även torde komma att ställa sig dyrare än denna — skulle den från försörjningssynpunkt kunna ge vissa fördelar. Vi bör därför pröva alla möjligheter att få tillgång till naturgas. Denna positiva syn på naturgasen kommer också till uttryck i regeringens proposition. Enligt min uppfattning bör en huvudlinje i vårt fortsatta arbete med naturgasfrågan vara att klargöra förutsättningarna för en framtida import från Norge. Detta är en relativt långsiktig fråga, eftersom Norges möjligheter att leverera naturgas inte kan slutligt bedömas förrän borrningarna norr om 62:a breddgraden inletts mot slutet av 1970-talet. Vi arbetar emellertid med studier, bl.a. i nordisk regi, av frågor rörande ledningsdragning och marknadsutrymme. Även Sovjetunionen framstår som en möjlig leverantör på lång sikt, trots att regeringen fått ett negativt besked på en förfrågan om möjligheterna att få gas därifrån redan omkring år 1980. Jag vill också peka på möjligheterna att få tillgång till naturgas i mera begränsad omfattning på ett tidigare stadium, t.ex. genom en introduk 265 tion av LNG till en eller flera storstadsregioner. Det pågår sedan flera månader diskussioner mellan en arbetsgrupp under den statliga naturgasdelegationen och det algeriska oljeoch gasföretaget Sonatrach. Om vi får möjlighet att köpa naturgas i framtiden kommer det - vem som än är leverantör — att ställas stora krav på investeringar. Det är mot denna bakgrund som regeringen föreslagit en särskild statlig garanti på 2 miljarder kronor för oljeutvinning m.m. Garantin skall kunna användas bl.a. för att underlätta finansieringen av utrustning för utvinning, transport och distribution av naturgas. Jag delar herr Adamssons uppfattning om vikten av en god handlingsberedskap på naturgasområdet. Utredningsoch förhandlingsarbetet i samband med sådana naturgasprojekt som efter hand blir aktuella måste kunna genomföras snabbt och effektivt. Kontakterna mellan olika berörda intressenter — staten, kommuner och företag — måste vara goda. Det är särskilt viktigt att arbetet är väl förankrat hos tänkbara köpare av gasen, som ställs inför mycket stora tekniska och ekonomiska problem. Den nuvarande organisationen på naturgasområdet i Sverige har utformats med hänsyn till dessa krav. Naturgasdelegationen har en allmänt samordnande funktion. För att bearbeta det projekt som då ansågs mest aktuellt — dvs. import från Sovjetunionen — bildades år 1973 ett särskilt halvstatligt bolag, Östgas AB. I samband med att denna fråga underställdes riksdagen framhöll jag att det kunde komma att visa sig lämpligt att bilda företag för utredningar och förhandlingar rörande även andra importalternativ. Enligt vad jag erfarit kommer initiativ till överläggningar i denna fråga att tas inom kort. Sammanfattningsvis vill jag alltså framhålla att införandet av naturgas i Sverige styrs av faktorer som vi endast i viss utsträckning kan påverka. Regeringen kommer emellertid att fortsätta sina ansträngningar att klarlägga förutsättningarna för en naturgasintroduktion. Herr talman! Till sist har herr Sjönell frågat mig hur många kommuner utöver Botkyrka och Huddinge som genom avtal med vattenfallsverket är förpliktade att avstå från att bygga mottryckskraftverk och om jag är beredd medverka till att avtal av ifrågavarande art inte längre skall tillämpas. Statens vattenfallsverk träffade i slutet av 1960-talet långtidsavtal med Huddinge, Botkyrka och ytterligare några kommuner i Storstockholmsområdet om leverans av elektrisk energi under en femtonårsperiod. Jag har inte anledning att gå närmare in på de villkor i den affärsmässiga uppgörelsen som parterna på sedvanligt sätt har förhandlat sig fram till. Jag vill dock upplysa om att förhandlingarna även avsåg ett framtida utnyttjande i kraftvärmeverk av värmeunderlaget i de berörda kommunerna. Parterna var därvid överens om att söka undvika att värmeunderlaget utnyttjades i oljebaserade anläggningar. Överenskommelsen i denna del skall ses i belysning av de planer som då förelåg att tillgodogöra det stora värmeunderlaget i Storstockholmskommunerna i kärnbränslebaserade mottrycksverk. Avtalen lägger inte hinder i vägen för kom munerna att bygga, om Vattenfall inte anser sig vilja delta. Nr 92 Vad jag nu har sagt ger inte belägg för att vattenfallsverket, som herr Tisdagen den Sjönell anför, motarbetar tillkomsten av mottrycksbaserade kraftproduk 27 maj 1975 tionsanläggningar. Verket har tvärtom på olika sätt sökt etablera samarbete med kommuner om utbyggnad av stora kraftvärmeverk där detta — Energihushållbefunnits motiverat med hänsyn till elförsörjningen i landet. Jag vill — ningen, m.m. erinra om att verket tillsammans med berörda kommuner har uppfört och driver kraftvärmeverk i Uppsala och Norrköping. Med Göteborgs Om hanteringen av kommun har vattenfallsverket sedan 1967 ett samarbetsavtal med sikte = radioaktivt avfall, på uppförande av ett gemensamt kraftvärmeverk. I Luleå pågår förhand = m.m. lingar om utnyttjande av överskottsgas från NJA:s anläggningar som bränsle i bl.a. ett kraftvärmeverk. Med Eskilstuna kommun har vattenfallsverket träffat ett förberedande avtal om leverans av värme till kommunen från ett kraftvärmeverk. Liknande förhandlingar har förts med flera andra kommuner, däribland Södertälje, Huddinge och Botkyrka. Dessa förhandlingar ligger f. n. nere men kommer att återupptas. Det är fullt klart att vi i vårt land — med de restriktioner vi är beredda att ålägga oss i fråga om fortsatt utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft — måste satsa på kraftvärmeverk och industriella mottrycksanläggningar i betydligt större omfattning än tidigare om vi skall klara vår elförsörjning. Kraftindustrin har redan mot bakgrund av de riktlinjer som regeringen har föreslagit i propositionen 1975:30 om energihushållningen m.m. börjat se över sina utbyggnadsplaner.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation. Orsaken till att jag framställde den var att frågan om avfallshanteringen behandlas ganska summariskt i energipropositionen — så pass summariskt att det fanns anledning att misstänka att regeringen inte visste särskilt väl hur den frågan skulle komma att lösas i framtiden, på kort och på lång sikt. Jag kan väl bara konstatera att det svar som jag denna natt har fått av industriministern bekräftar min misstanke. Oklarheten är väldigt stor när det gäller frågan om avfallshanteringen. Jag tog först upp frågan hur det högaktiva avfall som f. n. produceras i svenska kärnkraftverk omhändertas. Vi kan alltså konstatera att det skickas i väg till en upparbetningsanläggning i England som icke är i drift — och vi vet inte när den kommer att tas i drift. På den punkten är alltså oklarheten om hanteringen stor. Vidare frågade jag om hur lång tid avtalet skulle täcka och vilka planer som fanns för tiden därefter. Nu vet vi att när det gäller tiden efter 1985 — och dit är det i det här sammanhanget en ganska kort tid — finns det ingen som helst uppfattning om hur vi skall hantera det hög 267 aktiva avfallet. Enligt industriministerns svar finns det inte heller beträffande de två ytterligare aggregat som regeringen har föreslagit några planer för hur det högaktiva avfallet skall hanteras. Vi kan bara konstatera att United Reprocessors har förklarat sig villiga att förhandla om den frågan, men det finns alltså inga klara riktlinjer för hanteringen. I det här sammanhanget kan det finnas anledning att notera den växande opposition som enligt pressuppgifter förekommer i Storbritannien mot att man tar hand om utländskt avfall. Förhandlingarna med United Reprocessors kan alltså komma att visa sig svårare än vad man ursprungligen har tänkt sig. Jag tog också upp frågan om den aktuella kapaciteten i de företag som United Reprocessors representerar. Av industriministerns svar kan man i det fallet sluta sig till att kapaciteten f. n. är lika med noll. De har ingen kapacitet alls. Det finns helt enkelt ingen anläggning i drift. Det gäller situationen i Västeuropa, och vi vet att detsamma gäller situationen i USA. Detta beror inte bara på dålig planering utan också på att de upparbetningsanläggningar som har sysslat med avfall från lättvattensreaktorer har stött på mycket stora tekniska svårigheter, vilket har gjort att man har tvingats stänga Windscale i Storbritannien och också anläggningar i USA. När det gäller frågan om det slutgiltiga omhändertagandet av det högaktiva avfallet vet vi över huvud taget ingenting. Det är inte intäckt i det här avtalet. Industriministern framhåller att det är angeläget med en plan för hur avfallet skall omhändertas, men hur denna plan skulle komma att se ut vet vi ingenting om. Det är föremål för utredning — av en utredning som ännu inte har lagt fram sitt huvudbetänkande. När det gäller min sista fråga, hur fullständigt plutonium kommer att avskiljas från det högaktiva avfallet, vet vi inte heller någonting. Det här är onekligen ganska alarmerande uppgilter. I morgon bitti är det meningen att riksdagen skall ta ställning till en framtida energiförsörjning, som — om utskottsmajoritetens förslag vinner — i stor utsträckning kommer att baseras på kärnkraften. Men när det gäller den livsviktiga frågan om hantering av det högaktiva avfallet kan vi konstatera att det råder en betydande osäkerhet om vilka möjligheter vi har på kort sikt. Om möjligheterna på lång sikt råder en total ovisshet. Det här är naturligtvis alarmerande. Vad som kanske är särskilt allvarligt är frågan om plutoniumet. Industriministern säger sig inte nu vara beredd att över huvud taget diskutera frågan om hur pass väl plutoniumet kommer att skiljas från det högaktiva avfallet, eftersom det är föremål för övervägande i AKA-utredningen. Sedan säger han: ”Det är dock uppenbart att det finns skäl som talar både för och emot ett långtgående avskiljande av plutonium från det högaktiva avfallet.” Det här är en oerhört viktig fråga. Vi vet att högaktivt avfall, som inte innehåller plutonium, måste förvaras skilt från allt biologiskt liv i 800 år innan det är ofarligt. Och om det högaktiva avfallet innehåller plutonium måste det enligt uppgift från AKA-utredningen förvaras i upp till en miljon år. Det är alldeles givet att det är en fråga av viss betydelse Nr 92 om de förvaringsanordningar som vi skall diskutera för högaktivt avfall Tisdagen den skall anses vara tillräckliga för 800 år eller tillräckliga för en miljon år. 27 maj 1975 Men det är alltså en fråga som industriministern inte anser sig kunna diskutera kvällen innan vi skall fatta beslut om en utbyggnad av kärn — Energihushåll kraften. ningen, m.m. Herr talman! Det är oroväckande att konstatera på vilken bräcklig grund riksdagen skall fatta sitt energibeslut. Det är oroväckande att konstatera Om hanteringen av med vilka lösa antaganden och förhoppningar som vi tar ställning till radioaktivt avfall, en fråga som kommer att få betydande konsekvenser för framtida gem.m. nerationer. Jag tycker att industriministerns svar i den här vitala frågan —- som gäller avfallshanteringen — är ett mycket gott belägg för att den ställning som centerpartiet kommer att ta i voteringen är synnerligen

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, som på den i min interpellation konkret ställda frågan är positivt och inger vissa förhoppningar för gasmarknaden i framtiden. Risken är uppenbarligen stor för att det skall bli så, att medan gräset växer dör kon. Situationen är i dag den, som jag erinrat om i mitt inlägg tidigare i dagens energidebatt, att undersökningar om nedläggning pågår vid samtliga stadsgasverk i vårt land. Orsaken härtill är den ekonomiska utvecklingen på grund av de höga råvarupriserna som följde efter oljekrisen. Råvarupriset behöver enligt samstämmiga uppgifter sänkas med ca 200 kr./ton för att verksamheten skall kunna fortgå utan förluster för gasverken. Förlusterna får nu bäras av de kommuner som har gasverk kvar. Jag skall inte vid denna sena timme ta upp en debatt i denna fråga utan avslutar mitt anförande med att hemställa till industriministern att ägna frågan fortsatt uppmärksamhet. Gasverken representerar ändå ett icke föraktligt energitillskott i den nuvarande situationen.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret på min interpellation, men jag måste tillstå att jag finner svaret minst sagt otillfredsställande ur flera viktiga aspekter, mest naturligtvis därför att det i de två av mig ställda frågorna knappast lämnats något besked. Konkreta frågor brukar ju fordra konkreta svar, och de har dess värre uteblivit. Först och främst säger industriministern att han inte har anledning att gå närmare in på de villkor i den affärsmässiga uppgörelsen som parterna på sedvanligt sätt förhandlat sig fram till. Jag vill för min del säga, i belysning av de fakta som föreligger i detta ärende, att det tvärtom hade funnits mycket stor anledning för industriministern att så utförligt som möjligt redovisa dessa villkor. Det har som bekant sedan länge riktats beskyllningar mot vattenfallsverket för att det bundit upp åtskilliga kom 269 muner för att inte bygga ut mottryckskraften — genom vad som man på sina håll har betraktat som rena slavkontrakt. Om det nu inte förekommer villkor av den arten, exempelvis i Huddinge-Botkyrka-avtalet, hade det självfallet funnits mycket starka skäl att redovisa de villkoren och kommentera dem utförligt, om inte för annat så för att fria Vattenfall från dessa otrevliga beskyllningar. Genom industriministerns ovilja att närmare presentera dessa villkor och kommentera dem kvarstår uppenbarligen i fortsättningen misstankarna på sina håll att det föreligger slavkontrakt med antimottryckkraftsklausuler. Av vad som framgår av en handling, som jag har fått tillfälle att studera och som jag strax skall föredra, är jag övertygad om att åtminstone avtalet med Botkyrka-Huddinge har sådan karaktär. Industriministern säger vidare att avtalen inte lägger hinder i vägen för kommunerna att bygga anläggningar av aktuellt slag, om Vattenfall inte anser sig vilja delta i det. Det finns skäl att sätta ett stort frågetecken för det sistnämnda uttalandet. Jag har i min hand, herr talman, ett brev från vattenfallsverket till Huddinge kommun, daterat ganska nyligen, nämligen den 16 september 1974. Jag skall be att få föredra det brevet, eftersom det belyser åtskilligt i det här ärendet.

Brevet fortsätter sålunda: Om det under kontraktstiden skulle visa sig ekonomiskt motiverat att utnyttja värmeunderlaget inom Abonnentens distributionsområde i ett kraftvärmeverk, skall utnyttjning av detta värmeunderlag — i den mån Abonnenten direkt eller indirekt förfogar över detsamma — i första hand erbjudas åt Vattenfall. Kontrahenterna är ense om att söka undvika att det värmeunderlag, som Abonnenten sålunda behärskar, utnyttjas i oljebaserade kraftvärmeverk. Om värmeleveranser i form av hetvatten kommer att ske inom Abonnentens distributionsområde från en av Vattenfall helt eller delvis ägd kärnkraftanläggning med mottrycksproduktion, skall skälig del av den kostnadsminskning för elproduktion, som Vattenfall kan få genom en sådan samordning av eloch värmeproduktion, tillgodoräknas fjärrvärmedistributionen. Vid skälighetsbedömningen skall hänsyn även tagas till fjärrvärmedistributionens eventuella kostnadsminskning genom köp av hetvatten från nämnda kärnkraftanläggning jämfört med egen värmeproduktion. I kraftkontrakt mellan Vattenfall och Huddinge Kommun 1969-09-10 —- 1969-10-30 är även motsvarande bestämmelse införd. Kontrakten upphör att gälla 1983-12-31. Den avtalsenliga rätten för Vattenfall att utnyttja värmeunderlaget har Vattenfall fortfarande intresse av att bibehålla och kan därför inte finna att ett sådant agerande utan Vattenfalls deltagande, som anges i Södertörns Fjärrvärmeaktiebolags skrivelse, är förenligt med angivna avtalsbestämmelser. Vattenfall är berett att ta ställning till frågan om utnyttjande av värmeunderlaget enligt avtalen och meddela sina avtalspartner den definitiva ståndpunkten så snart kärnkraftfrågorna behandlats i riksdagen under våren 1975. Herr talman! Av detta dokument kan följande konstaterande göras.

För det andra att Vattenfall fem år senare, alltså bara för några månader sedan, fortfarande synes ha kvar samma ambitioner, åtminstone när det gäller att förhindra berörda kommuner att själva eller med annan motpart uppföra ett oljebaserat kraftvärmeverk. Man säger nämligen i klartext ”att ett sådant agerande utan Vattenfalls deltagande som anges i Södertörns fjärrvärmeaktiebolags skrivelse” inte är ”förenligt med angivna avtalsbestämmelser”. Man använder sig sålunda, herr talman, av en juridiskt bindande klausul för att stänga de kommuner som det här gäller från att omedelbart bygga en mottryckskraftanläggning som är av överhängande intresse både lokalt och nationellt. Industriministern har själv i energipropositionen kraftfullt hävdat vikten av att tillgänglig mottryckskraft snarast och i största utsträckning byggs ut. Nu säger industriministern för säkerhets skull på två ställen i sitt svar att han inte kan tänka sig att avtalet i fråga lägger hinder i vägen för kommunerna att bygga ut, om Vattenfall inte anser sig vilja delta. Men, herr talman, Vattenfall hävdar på juridiska grunder raka motsatsen. Såvitt jag vet kan inte ens en industriminister så där utan vidare ogiltigförklara civilrättsligt bindande avtal mellan två parter. Jag utgår ifrån att Vattenfalls jurister har den formella rätten på sin sida. Eller finns det möjligen någon annan klausul som industriministern stöder sig på och som kan vara underlag för hans uttalande att den här klausulen inte gäller och att Vattenfall alltså inte har möjlighet att åberopa avtalet när man nu säger i klartext att man inte vill gå med på att släppa loss kommunen att bygga i egen regi? Industriministern säger: ”Vad jag nu har sagt ger inte belägg för att vattenfallsverket, som herr Sjönell anför, motarbetar tillkomsten av mottrycksbaserade kraftproduktionsanläggningar.” Men vad behövs ytterligare för bevis i den här frågan? Jag tycker det är alldeles uppenbart, om svenska språkets vanliga innebörd i orden är giltig, att detta är att motarbeta. Av interpellationssvaret f. ö. framgår ju att t.ex. med Göteborgs kommun ”har Vattenfallsverket sedan 1967 ett samarbetsavtal med sikte på uppförande av ett gemensamt kraftvärmeverk”. Ja, det är åtta år sedan. Vad är det som föranlett att man under åtta år inte har gjort den här nödiga utbyggnaden? Är det en sådan här klausul som finns i avtalet för Göteborg också och som Vattenfall åberopar — kanske lika sent som man gjorde mot Huddinge och Botkyrka? Jag tror att det är utomordentligt väsentligt att få klarhet i vad industriministern stödjer sig på när han säger att den här klausulen inte gäller, att den inte har den civilrättsliga verkan som svensk lag i allmänhet tillägnar avtal. Jag vill sluta med att säga, herr talman, att det är angeläget att jag får konkreta svar på dessa frågor som jag har ställt. Industriministern har åberopat Göteborg, Södertälje m.fl. kommuner och säger att förhandlingarna ligger nere men kommer att återupptas. Förekommer — utöver när det gäller dessa kommuner — sådana klausuler som återfinns i Vattenfalls brev som jag här har föredragit och som lägger hinder i vägen för att man skall kunna agera på egen hand eller med annan motpart? Om de klausulerna finns — vilket i varje fall är uppenbart i Botkyrka-Huddinge-fallet — är industriministern beredd att medverka till att de inte tillämpas, så att mottryckskraftbygget äntligen kan komma i gång?

Herr talman! Först vill jag beröra herr Granstedts anförande. Tidigare i den här debatten har jag redovisat hur jag ser på avfallshanteringsproblemen. Jag har omnämnt det gällande avtalet och de tekniska förutsättningarna för uttag ur bränslehärden, för transporten och förvaringen. Avtalet med Windscale innebär att man garanterar förvaringen vid deras anläggning, även om man inte nu genomför en upparbetning. Det gäller fram till 1985. Det avtal som är träffat med United Reprocessors innebär samtidigt att man är överens om att förhandla om förvaring och upparbetning också efter 1985. Nu säger herr Granstedt att vi inte har något avtal för de två nya reaktorer som riksdagen eventuellt kan komma att besluta om. Jag vet inte riktigt vad herr Granstedt skulle ha sagt om vi hade förhandlat om dem innan riksdagen tagit ställning. Däremot har Kärnbränslebolaget förfrågat sig om möjligheterna att få förhandla, om riksdagen eventuellt beslutar om två ytterligare reaktorer. Det betyder alltså att vi har möj ligheter att förhandla oss fram — förhoppningsvis — till samma resultat för dessa reaktorer, också för tiden efter 1985, till dess vi vinner ytterligare klarhet i dessa frågor. Herr Granstedt säger att det inte finns någon kapacitet. Det är en kapacitet under uppbyggnad. Två anläggningar blir klara 1976. Som jag framhöll i mitt anförande tidigare i debatten bör upparbetningen av bränslet inte ske förrän efter en relativt lång tid sedan man har tagit ut det från bränslehärden. Därför är det egentligen inget större problem i den delen med det bränsle som nu tas ut från de svenska kärnkraftsanläggningarna. Det första avfallet har ju helt nyligen tagits ut och transporterats till England. Beträffande den slutgiltiga deponeringen, så är den frågan aktuell 1990. 15 år räknar man med skall förflyta från det man tar ut bränslet från bränslehärdarna till dess att man placerar dem för den slutgiltiga deponeringen. Eftersom vi har ett avtal om förvaringen i första hand fram till 1985, så har vi alltså god tid på oss att klara de här frågorna. Jag räknar med att AKA-utredningen inom något år är klar med sina förslag. Man har under hand redovisat hur man tänkt sig detta, och det får vi så småningom ta ställning till. Jag menar alltså att vi här har ett arbete på gång där de tekniska förutsättningarna för att klara problemen finns och där vi har tid att bestämma oss för hur den slutgiltiga lösningen skall se ut. Beträffande plutoniumet vill jag kort säga att det plutonium som finns kvar i de utbrända bränsleelementen kan antingen användas till nytt reaktorbränsle eller sändas som avfall för förvaring under betryggande former för mycket lång tid. Om man tar ut plutoniumet kan det t.ex. användas i bridreaktorn. Det finns såvitt jag vet inga planer — vi har under inga omständigheter några sådana — att ta bridreaktorn i anspråk i vårt land. Därför får man överväga — det får våra tekniker komma med förslag om —- om man skall gå till upparbetning och även ta ut plutoniumet från avfallet. Gör man det vid upparbetning utvinnes uran och plutonium som tjänar som ny bränsleråvara och utgör ca 25 96 av det ursprungliga bränslet. Jag har bara velat anföra de här siffrorna som komplement till vad jag sagt tidigare. Till herr Sjönell skulle jag vilja säga följande: Herr Sjönell har här tagit upp en fråga om ett avtal som Vattenfall har träffat. Är det ändå inte på det sättet, herr Sjönell, att det föreligger ett avtal, träffat mellan två eller flera parter, där man har förhandlat på de villkor som man bestämt sig för? De avtal som interpellanten avser tillkom i slutet av 1960-talet och omfattar åtta förortskommuner i Stockholmsområdet. Avtalen har i regel en löptid på 15 år. De går alltså ut under första hälften av 1980-talet. Avtalen är hemligstämplade efter överenskommelse mellan parterna och med hänvisning till 34 § lagen om inskränkning i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Men trots det vill herr Sjönell att jag skall stå här och berätta om innehållet i avtalen.

Det projektet vet man i dag ingenting om. Vi har från regeringens sida ansett att det inte finns någon anledning att föra fram det. Vi har alltså sagt att den planeringen bör man inte fortsätta med. Det finns också ett starkt motstånd i kommunen. Parallellt med de här undersökningarna om kärnkraftsbaserad fjärrvärme har Vattenfall inlett överläggningar i avtalens anda om utbyggnad av oljebaserad kraftvärme med Södertälje, Botkyrka och Huddinge. Liknande överläggningar har också upptagits med en rad andra kommuner. Men Vattenfall säger att beträffande Södertälje, Botkyrka och Huddinge synes behov av dessa anläggningar ej föreligga förrän tidigast 1983. Jag kan inte gå in på om intressena, från å ena sidan Vattenfall och å andra sidan Huddinge-Botkyrka, är av den karaktären att de är bestämmande för att man först 1983 har behov av dessa anläggningar. Det är sådant som vederbörande får förhandla om. Vad Vattenfall säger i skrivelsen till mig, när jag har förfrågat mig i detta spörsmål, är att om ytterligare behov av oljebaserad mottrycksproduktion skulle uppstå, så hindrar inte de aktuella avtalen möjligheten till snabb utbyggnad av sådana anläggningar. Jag läser alltså här direkt ut Vattenfalls brev till mig. Det är på denna grund som jag i interpellationssvaret har sagt att det inte föreligger något hinder, om Vattenfall inte har någon erinran mot att man skyndsammare gör en utbyggnad. Det har inget samband med någon hänvisning till en speciell lagstiftning. Herr talman! Låt mig till sist understryka vad jag sagt i mitt svar, nämligen att Vattenfall är involverat i förhandlingar med åtskilliga kommuner om byggande av mottrycksanläggningar. Regeringen kommer självfallet att se till att det program som vi nu diskuterar i riksdagen kommer att uppfyllas. Det innebär att vi under de närmaste åren kommer att fördubbla kapaciteten av mottrycksanläggningar — och då får man se var det är lämpligast att bygga ut dem.
Herr talman! Jag konstaterade i mitt tidigare inlägg att den dagsaktuella situationen när det gäller upparbetning av högaktivt avfall är, att det inte finns någon upparbetningsanläggning som fungerar i drift vare sig i USA eller i Västeuropa. Det kan givetvis vara en tröst för oss här i Sverige att vårt avfall i avvaktan på att man skall klara av problemen med upparbetningsanläggningarna inte förvaras i tankar i vårt land utan i Storbritannien. Men det är förmodligen inte lika roligt för dem som bor i närheten av Windscale, vilket människorna där också visat genom sina reaktioner, enligt pressrapporter. Anledningen till att det inte finns en enda upparbetningsanläggning i drift vare sig i USA eller i Västeuropa — Nr 92 är inte bara att man inte har hunnit bygga upp kapacitet, utan man Tisdagen den har stött på betydande tekniska svårigheter att klara av arbetet. Oviss 27 maj 1975 heten på detta område är därför betydligt större än vad som framgår av industriministerns svar. Energihushåll Vad gäller de två nya aggregaten menar industriministern att det skulle — ningen, m.m. vara fel att förhandla om upparbetning innan riksdagen har tagit ställning. Jag kan inte dela den uppfattningen. Man borde väl åtminstone ha kunnat — Om hanteringen av skaffa sig garantier för att United Reprocessors är beredda att ta emot = radioaktivt avfall, avfallet och att lösa upparbetningsproblemen för de här två reaktorerna — m.m. innan vi tar ställning. Så pass långt borde man utan vidare kunna komma i en förhandling, i avvaktan på ett riksdagsbeslut. Jag tycker att det vore en rimlig tågordning att man hade avfallshanteringen klar först och tog ställning till utbyggnaden sedan i stället för tvärtom. Sedan sade industriministern att när det gäller den slutgiltiga deponeringen behöver vi inte möta det problemet förrän 1990, och det är i och för sig riktigt. Men det är ingen anledning för oss att inte diskutera frågan här i dag — eller att inte ha frågan klar i dag. därför att det är ju nu som vi börjar skapa problemen. En god regel är att man helst bör ha lösningen klar innan man skapar ett problem. Denna plan borde alltså ha förelegat innan riksdagen tog ställning till vidareutbyggnad av kärnkraften. Som jag ser det är det ingenting som man bör skjuta framför sig. Vad till sist gäller plutonium så är det inte så att plutonium bara kan begagnas i bridreaktorer. Plutonium kan också begagnas i lättvattenreaktorer. Det är utan tvivel en fråga av mycket stor betydelse för avfallshanteringen om man avskiljer plutonium och återanvänder det eller om man låter det vara kvar i avfallet. Jag nämnde de enorma tidsdifferenser det gäller. Även om 800 år är en oroväckande lång tid, så är en förvaringstid på I miljon år i det närmaste orimlig. Man kan ifrågasätta om det över huvud taget går att hitta några säkerhetsåtgärder som är rimliga att diskutera om den förvaringstid som är aktuell är upp till I miljon år. Därför är detta en fråga av största principiella vikt. Jag vidhåller alltså att det när det gäller avfallshanteringen råder en betydande oklarhet i det korta perspektivet och en fullständig ovisshet i det långa perspektivet, och det tycker jag är alarmerande. Låt mig sedan göra en liten kommentar till den andra interpellationsdebatt som pågår just nu. Eftersom min hemkommun Södertälje berördes vill jag konstatera att Södertälje kommun och Vattenfall där hade påbörjat en samprojektering för att bygga ett värmekraftverk. Det samarbetet drog sig Vattenfall ur och saboterade alltså kommunens ambitioner att få till stånd ett värmekraftverk.
Herr talman! Jag har inte försökt göra gällande att det var något anmärkningsvärt med att man från Vattenfalls sida i slutet av 1960-talet 275 trodde på att man skulle förlägga ett kärnkraftverk till Storstockholmsregionen. Vattenfall har väl ända till dessa sista dagar haft inställningen att kärnkraftverk skall man helst ha så många som möjligt och dem kan man förlägga litet varstans här i landet. Det var då inget märk värdigt att man på Vattenfall hade den intentionen. Det är inte det den här debatten gäller. Jag har heller inte krävt — det skulle inte falla mig in att kräva en sådan sak — att industriministern i detalj skulle berätta om innehållet i ett hemligstämplat avtal, dvs. i de klausuler som är hemligstämplade. Men så goda kommunikationer tycker jag att det borde finnas mellan vattenfallsverket och industriministern att han skulle kunna tala om ifall det finns någon klausul som är hinderlig när en kommun på egen hand, oberoende av Vattenfall, vill göra en satsning på en värmekraftverksutbyggnad. Genom en offentlig handling, ett brev till Huddinge kommun, har vi nu fått klarhet i att det finns en sådan klausul. Den är alltså inte längre hemligstämplad. Det finns anledning att ta upp den till behandling och debattera den. Det är den centrala punkten i hela detta olustiga sammanhang. Kommunernas intresse att så fort som möjligt få till stånd en utbyggnad har varit utomordentligt stort, men Vattenfall har vägrat att delta och har dessutom genom åberopande av denna klausul förhindrat en utbyggnad. Det är anmärkningsvärt att det här är fråga om det kanske största underlaget för en sådan utbyggnad i hela Sverige. Den utbyggnaden har alltså inte fått göras. Jag vill i denna debatt fråga industriministern — detta är den centrala punkten — om dessa förhandlingar kan genomföras. Det är uppenbart att industriministern inte har underrättats av Vattenfall om den skrivelse som Vattenfall för några månader sedan skickade till Huddinge kommun och som jag läste upp. Det är klart att det inte är lätt för en industriminister att föra en sådan här debatt om han inte har grundläggande fakta tillgängliga. Men i det brev som jag här läste upp och som industriministern tydligen inte är underkunnig om, åberopar Vattenfall civilrättsliga bestämmelser enligt Sveriges rikes lag, och därigenom förhindrar Vattenfall kommunen att själv eller med annan motpart göra denna utbyggnad. Det är alldeles klart att en sådan utbyggnad måste få ske, och det så snart som möjligt, när kommunen ända sedan slutet av 1960-talet —- alltså strax efter det att detta avtal träffades — försökt förmå Vattenfall till denna satsning men inte lyckats. När man till sist tröttnar och säger att man i alla fall hembjudit denna utbyggnad flera gånger — det framgår av skrivelsen att man gjort det — vägrar Vattenfall genom att hänvisa till en juridisk klausul. Vi hör att det råder liknande förhållanden i Södertälje. Herr talman! Jag tycker detta är minst sagt upprörande. Om det över huvud taget skall vara någon mening med att satsa på mottryckskraft - och det tror jag att det är, för industriministern har verkligen gått in för det; det framgår av hans proposition — behövs det ett kraftfullt och omedelbart ingripande från industriministerns sida för att få Vattenfall att inta en mer positiv hållning och se till att Vattenfall i varje fall inte hindrar de kommuner som själva vill bygga ut.
Herr talman! Till herr Granstedt: Tekniken för upparbetning är utprovad och klar. Den anläggning som fanns i Belgien, Eurochemic, stängdes av kommersiella skäl, således inte av tekniska skäl eller för att man misslyckats med anläggningen. De nya anläggningar som byggs i England och Frankrike för den speciella typ av avfall som kommer från bl.a. de svenska reaktorerna räknar vi med skall klara dessa problem. Det finns ingenting som säger något annat.

Vi kommer så småningom att behöva bestämma platsen. Jag har sagt att problemet med den slutgiltiga deponeringen skall vi klara och ta ställning till inom de närmaste åren. Men tillfället då vi behöver företa den aktion som innebär placering mer slutgiltigt ligger framåt 1990. Herr Sjönell har tagit upp ett avtalsproblem mellan Vattenfall och kommunerna. Parterna har träffat en överenskommelse på frivillig bas. Nu är kommunerna uppenbarligen bekymrade därför att de snabbt vill bygga mottrycksverk; kraftvärmeverk. Det känner jag inte till någonting om, jag har inte haft anledning att ägna mig åt detta. Men jag kan inte stå här och diskutera eftersom jag inte känner till förutsättningarna. Vem skall klara ekonomin för de nya anläggningarna? Har kommunerna påtagit sig att själva svara för den eller vill man binda upp Vattenfall? Är de dispositioner som såväl Vattenfall tidigare tagit i de här kommunerna av den art och konsekvens att man blir ekonomisk nödlidande? Jag utesluter alltså inte det. Jag vet det inte, men utesluter det inte. Därför frågar jag: Vad menar herr Sjönell med denna debatt? Om herr Sjönell menar att jag skall söka påverka Vattenfall för att de skall medverka till en snabbare utbyggnad av mottryckskraften så svarar jag ja på det eftersom det ligger i vår proposition. Men jag måste också ha tillfälle att höra med Vattenfall om avtalets innebörd och konsekvenserna om man bryter det. Vattenfall säger i det brev jag har att enligt deras upp fattning ”synes behov av dessa anläggningar ej föreligga förrän tidigast 1983” för Södertälje, Botkyrka och Huddinge. Då skulle jag naturligtvis gärna velat veta av Vattenfall vad de grundar denna sin uppfattning på. Därför är detta, menar jag, en meningslös debatt bortsett från att jag kan säga: Jag är självfallet beredd att tala med Vattenfall om detta problem och uttrycka regeringens bestämda mening grundad på den redovisning som vi har gjort i riksdagen om mottryckskraftverk. Jag skall inte gå in på Göteborgs problem — jag känner för dåligt till dem. Jag vet bara att man i Göteborg har planerat bl.a. för kraftvärmeverk baserade på kol. Men det har inte varit så enkelt att lösa frågan om lokaliseringen av detta kraftvärmeverk. Vi har goda kontakter med Göteborgs kommun, och vi har kommit in på frågan om man eventuellt skulle kunna använda sig av naturgas, ifall vi kan få sådan från Norge. Men när herr Sjönell anför att Vattenfall har förhandlat med Göteborg — vilket jag har angivit — sedan 1967 eller 1968 försöker han få det till att det är Vattenfall som har varit motsträvigt i förhållande till Göteborgs kommun. Det kan ju vara så att kommunala omständigheter har gjort att man inte har kunnat förverkliga detta projekt. Jag tror mig veta att det är så det ligger till. Vattenfall kommer att gå in för att göra sin insats i fråga om utbyggnaden av mottryckskraftverk, men det kräver ändå en planering, det kräver ekonomiska resurser och förutsättningar.
Herr talman! Jag väntade mig nästan att industriministern förr eller senare skulle komma dragande med de fem reaktorerna, och det gjorde han mycket riktigt. Jag vill därför påminna industriministern om att det inte är centern som har medverkat till att dessa har byggts. År 1973 reserverade vi oss till förmån för ett krav som innebar ett moratorium enligt vilket inga ytterligare kärnkraftverk skulle få tas i drift och inga ytterligare kärnkraftverksbyggen påbörjas utöver det enda som fanns vid den tidpunkten. Det är alltså övriga partier i riksdagen som har sett till att de ytterligare fyra reaktorerna har kommit till stånd. Sedan säger industriministern att eftersom vi inte kräver att de skall stängas redan i morgon — det var efter vad jag förstår vad han väntade sig — måste också vi räkna med att avfallsproblemen kommer att lösas. Vi hoppas naturligtvis att det skall visa sig möjligt att lösa avfallsproblemen, men vi säger också att vi redan nu skall utarbeta en avvecklingsplan så att vi, om problemen inte kan lösas, skall kunna avveckla också dessa fem reaktorer. Det är alltså en väsentlig skillnad. Regeringen säger: Här skall vi bygga 13 reaktorer, och sedan får vi räkna med att man så småningom kan lösa avfallsproblemen. Vi säger: Om man inte lyckas lösa avfallsoch säkerhetsproblemen skall vi avveckla också de reaktorer som redan nu finns i drift och som har tillkommit i huvudsak mot vår vilja.
Herr talman! Nej, herr industriminister, den här debatten är verkligen inte meningslös. Den är tvärtom i högsta grad meningsfull. Den behandlar ett mycket centralt problem som har att göra med möjligheten att uppfylla industriministerns egna intentioner beträffande en så snabb och så stor utbyggnad som möjligt av kraftvärmeverk och mottryckskraftverk här i landet. Jag kan inte begripa varför industriministern har så svårt att ge ett konkret besked i detta sammanhang, varför han mer eller mindre slingrar sig ifrån de verkligt centrala frågeställningarna. Jag skall koncentrera dem än en gång. Industriministern säger i sitt svar till mig att de avtal vi här talar om -— i detta fall med Botkyrka kommun — ”lägger inte hinder i vägen för kommunerna att bygga om Vattenfall inte anser sig vilja delta”. Oberoende av vad Vattenfall vill, påstår industriministern, kan alltså kommunerna göra denna utbyggnad. I ett ganska färskt brev — det är bara några månader gammalt — från Vattenfall till den berörda kommunen sägs det ”att ett sådant agerande” — dvs. att kommunen själv eller med annan part vill bygga ut — ”utan Vattenfalls deltagande, som anges i Södertörns Fjärrvärmeaktiebolags skrivelse, är inte förenligt med angivna avtalsbestämmelser”. Men, herr talman, vem är det som har rätt här? Vems ord skall gälla? Är det industriministerns ord att kommunerna är helt fria att bygga ut, oavsett vad Vattenfall säger, eller gäller Vattenfalls åberopande av svensk lag? Jag tycker att frågeställningen är utomordentligt enkel, och den är allt annat än meningslös. Den har såvitt jag förstår också prejudicerande verkan för många andra kommuner som har liknande klausuler. Den här debatten har varit meningsfull även ur en annan aspekt, nämligen att industriministern till slut erkänner att om jag är ute efter att förmå honom att påverka Vattenfall att påskynda den här utbyggnaden, så är han beredd att göra det; det har han sagt redan i sin proposition. Det är ett värdefullt och väsentligt konstaterande. Det är kanske inte så lätt att förmå Vattenfall till detta när man där har bestämmelser som man själv åberopat och som förhindrar saken. Till slut sade industriministern att jag gjort gällande att Vattenfall varit motsträvigt i Göteborgsfallet, därför att man där hållit på och förhandlat i åtta år. Jag har inte uttalat någonting om den saken vare sig fram eller tillbaka. Det är möjligt att det beror på båda parter, men jag tycker att det mot bakgrunden av vad vi konstaterat i Botkyrka-Huddinge-fallet och vad vi hört beträffande Södertälje kanske finns anledning att anta att det är Vattenfall som har den större skulden till att det inte heller i Göteborgsfallet har blivit någon uppgörelse.
Herr talman! Jag skall bara läsa upp ur brevet från Vattenfall beträffande möjligheterna att bygga. Man skriver: ”Beträffande Södertälje och Bot kyrka/Huddinge synes behov av dessa anläggningar ej föreligga förrän tidigast 1983.” Jag kan inte bedöma den saken. Jag bara läser direkt ur brevet, men Vattenfall har självfallet stöd för sin uppfattning. Det kan naturligtvis föreligga kommersiella intressen även från Vattenfalls sida. Vidare heter det i brevet: ”Något ställningstagande till dessa anläggningar erfordras därför ej för närvarande. Om ytterligare behov av oljebaserad mottrycksproduktion skulle uppstå förhindrar ej de aktuella avtalen möjlighet till snabb utbyggnad av sådana anläggningar.” Detta är alltså ett citat direkt ur brevet. Jag anser då att det är mellan parterna som resonemanget får föras om planeringen och de ekonomiska villkoren. Utan att ha dessa förutsättningar klara för mig kan jag inte säga att det skall byggas, men jag är beredd att diskutera med Vattenfall om dess engagemang i den utbyggnad av mottryckskraften som riksdagen förhoppningsvis om några timmar kommer att bestämma sig för. Vi får sedan se vilka platser som kommer i fråga.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att Vattenfall skickat en skrivelse med ett visst innehåll till industriministern och en skrivelse med ett annat innehåll till de berörda kommunerna och att innehållen i dessa båda skrivelser delvis strider mot varandra. Jag vill nu bara notera det sista industriministern sade och understryka att jag tycker att det är mycket värdefullt. Jag önskar industriministern all framgång i strävandena att påverka och förmå Vattenfall till en ändrad ståndpunkt när det gäller den ifrågavarande utbyggnaden.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat mig om jag är beredd att utfärda direktiv som syftar till att ge vissa värnpliktiga vid armén ledigt för deltagande i skolavslutning. Enligt vad jag har inhämtat har arméchefen uppdragit åt förbandscheferna att genom omfördelning av övningstid frilägga lämplig dag för att göra det möjligt för värnpliktig att delta vid skolavslutning.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret — men det var faktiskt inte ett svar på min fråga. Att arméchefen beviljar ledighet viss dag har jag själv angett i min fråga, men den dagen passar inte alla skolor. Så här låter det i ett cirkulär från ett regemente till de nyinryckta: ”Fredagen den 6/6: ledigt. Ledighet annan tid än 6/6 för examen eller motsvarande kommer därför ej att beviljas. Detta drabbar tyvärr en del av er, så att ni inte kan vara med om skolavslutningen.” Det är med andra ord beträffande de dagar som inte passar in i detta - när andra skolor har sin avslutning - som jag frågar om statsrådet vill utfärda sådana direktiv att eleverna kan vara lediga för sin skolavslutning. Det svaret fick jag inte, utan svaret innebär bara att armé chefen utfärdat direktiv beträffande en viss dag.
Herr talman! Såvitt jag kan finna inträffar skolavslutningarna som regel inom den tidrymd som är angiven av arméchefen. Det vore naturligtvis litet svårt att ge ett sådant löfte mer långsiktigt som skulle gälla vilken dag som helst då examen kan inträffa. Jag tror att vi med de här åtgärderna och anvisningarna från chefen för armén har löst problemet i huvudsak.
Herr talman! Ja, i huvudsak är kanske problemet löst. Men det betyder ändå att en hel del elever efter tolv års skolgång inte får vara med om sin avslutning och det är ytterst beklagligt. Det får människor att känna maktlöshet inför statsmakten, över att man har ett så klumpigt byråkratiskt system att man inte kan göra ett undantag under den första vecka militärtjänstgöringen varar. Längre tid än till början av juni håller inte skolorna på. I anslutning till det kan jag kanske berätta en historia. När vår nuvarande statsminister någon gång på 1950-talet tjänstgjorde på K 3 i Skövde — han var fänrik vid Kungl. Livregementets husarers reserv, ett förhållande som han kanske inte är så angelägen om att påpeka nu — uteblev han en måndagmorgon från tjänsten utan att vara sjuk, utan att ha begärt ledighet. Då sökte regementet honom, men hittade honom inte. Så småningom kom ett telegram av ungefär följande lydelse: Palme skall ha ledigt. Tage Erlander. Det skulle vara trevligt om nu statsrådet Holmqvist kunde skicka ut ett telegram till regementcheferna runt om i landet med ungefär den här innebörden: De värnpliktiga skall ha ledighet för sin avslutningsexamen.
Herr talman! Det har självfallet inträffat ibland att departementet gett ledighet i den mån ett ärende har underställts oss för prövning. När tiden är knapp är det naturligt att man meddelar beslutet på ett sådant sätt att det kan bli verkställt. I det här sammanhanget skulle jag föredra att herr Wachtmeister i Staffanstorp kommer till mig efter debatten och ger mig exempel på någon som blivit vägrad ledighet. Jag tror nämligen att förbandscheferna har det goda omdömet att de ger ledighet. De har möjligheter till det, och det är först om man skulle se att de inte följer anvisningarna som vi har anledning att ta upp frågan på nytt.
Herr talman! Det betyder alltså att den cirkulärskrivelse från regementet, där det står att ledighet ej kommer att beviljas — detta är understruket med ett tjockt streck — inte gäller. Jag tolkar statsrådets svar så att värnpliktiga som i år lämnar in ledighetsansökan för annan dag än den 6 juni kommer att få ledighet. Jag tar alltså för givet att det är statsrådets uppfattning. För många av de värnpliktiga är det ytterst betydelsefullt att få vara tillsammans med sina kamrater den dag skolan slutar.
Herr talman! Mitt uttalande innebär naturligtvis, att jag kommer att ge den som i ett sådant här fall överklagar ett avslagsbeslut från regementschefen ledighet.

Herr talman! I denna debatts sista skälvande minut vill jag ta kammarledamöternas tid i anspråk för en personlig fundering. Först beklagar jag att frågan om vårt lands energiförsörjning på senare år vid de enskilda avgörandena alltid blivit något av ett känslornas stormcentrum. Jag behöver bara påminna om Ritsemdebatten för några år sedan. Det är säkerligen inte alls bra att stora och viktiga beslut grundas på känsla och tro i så hög grad som varit och alltjämt är fallet. Båda sidor i kärnkraftsdebatten har, som jag ser det, agerat rätt mycket utifrån känsla och tro. Lösandet av viktiga samhällsfrågor får inte grundas på något slags ”religiös” uppfattning. Därtill är den praktiska verkligheten alltför — låt mig använda uttrycket — vardagsgrå. När det gäller den visserligen marginella men ändå så viktiga ytterligare utbyggnaden av vattenkraften har jag en annan uppfattning än mitt parti. Jag vill ta i anspråk en större del av de möjligheter som här finns, och det är ju ingen nyhet för kammaren. Herr talman! I en replikväxling mellan herr statsministern och herr Fälldin i går sade herr Palme, att centern ju ändå kommer att rösta för fem reaktorer. Det är inte riktigt så. Beslutet om de fem är fattat här i riksdagen för länge sedan. Vad centern gör är att stå fast vid ett tidigare beslut — och det brukar ju anses som hederligt. Vad röstningen nu gäller är om man skall gå ytterligare fram på utbyggnadsvägen. Herr talman! Låt mig slutligen uttrycka den förhoppningen att vi efter dagens beslut skall få se mera av motiveringar med sakligt underlag i fortsättningen — även när det gäller energifrågorna. Det skulle gagna vårt land och måhända bidra till en högre nivå på debatten i dessa frågor.